Herr talman! Göran Karlsson fortsätter att tala om vår besvikelse, som han också talade om i sin tidningsledare. Men när han uttrycker sin förtjusning över att vi citerar den ledaren måste jag göra honom besviken; det är inte på grund av ledarens kvalitetsmässiga innehåll som vi citerar den utan av andra skäl. Göran Karlsson sade i sitt första inlägg, när han hade talat åtta—tio minuter, att han skulle övergå till det sakliga. Jag har inte funnit att han, trots att han nu har varit uppe två gånger, har kommit dit ännu. Han talar i stället om något helt annat. Vi kom aldrig fram till votering i kammaren vid föregående behandling, Göran Karlsson. Matchen avblåstes således innan vi hade kommit fram till mållinjen.
Herr talman! Jag får nog erkänna, herr Karlsson i Huskvarna, att jag är besviken. Jag tycker att det utskottsbetänkande som förelåg förra gången var bättre än det som föreligger nu. Det är klart att man är besviken om riksdagen fattar ett mindre välmotiverat beslut. Men jag tror också att besvikelsen är betydande bland dem som arbetar med kommunernas ekonomiska problem. Det är ju särskilt vissa kommuner som har svårigheter och för dem är detta inte några småsaker — och inte heller för de kommunernas skattebetalare, det försäkrar jag. Det är därför hela denna diskussion har förts. Om man lassar mer och mer på kommunerna blir det betydande problem även om varje sak för sig inte är så stor. Och kommunalskatterna kommer nästa år uppskattningsvis att höjas med 1:30. Sedan säger herr Karlsson i Huskvarna att vi, alltså folkpartiet, spekulerade i att vinna med kommunisternas stöd. Men det var ju kommunisterna som anslöt sig till vårt motionsyrkande därför att deras låg i närheten — de hade yrkat på ett statsbidrag till kommunerna med 80 procent och vi hade yrkat 75 procent. Det är väl inget fel att man håller på sin egen ståndpunkt och får stöd från annat håll. Men vad ni har gjort är att när minoritetsregeringen inte kunde få igenom sitt förslag vände ni er till någon annan för att få hjälp. Och vem vände ni er till? Jo, till kommunisterna. Och ni övergav er tidigare ståndpunkt. Ni tog på allvar upp ett förslag som ni tidigare hade viftat bort på några rader i utskottsbetänkandet. Ni kan inte bestrida att ni nu har gjort det kanske hittills mest uppseendeväckande avsteget från den princip som herr Palme proklamerade, när minoritetssituationen uppstod. Han sade: Vi kommer att lägga fram våra förslag. Vi kommer inte att ta hänsyn till kommunisternas ståndpunkter. Men det är precis det som ni nu har gjort. Det förslag från kommunisterna som ni tidigare avvisat med en handrörelse har ni nu anslutit er till. Det kan ni inte komma ifrån. Att jag sedan tillåtit mig att kalla det för att ni har krupit in i kommunisternas bur beror inte på att jag har någon särskild fallenhet för det här fina bildspråket — det bör man kanske ha när man är politiker — utan på att herr Palme själv har lanserat detta tal om burar. När ni då så uppenbart för alla kryper in i kommunistburen får ni finna er i att detta påpekas.

Herr talman! När jag sade att jag skulle övergå till utskottets sakliga noteringar, herr Gustavsson i Alvesta, var det för att poängtera att jag dessförinnan hade tvingats att polemisera mot de osakliga påståenden som de borgerliga ledamöterna fört fram. Herr Romanus fortsätter sitt burresonemang. Jag vet att herr Romanus tyvärr inte kan replikera mig nu, och därför skall jag inte, som jag hade tänkt göra, ställa frågan om möjligheterna till samarbete med folkpartiet. Men jag noterar en sak som jag vill hålla herr Romanus räkning för: han är faktiskt den ende som öppet har erkänt att han är besviken över att segern rycktes ur de borgerligas händer. Om nu inte herr Gustavsson i Alvesta vill godkänna mitt tal om att ni blev snuvade på segern vid mållinjen, kanske jag i stället kan få använda ett litterärt uttryck, hämtat ur Fänrik Ståls sägner, där löjtnant Zidén säger om sin trupp, som kom efter honom: ”Nu hava de gått som paddor, nu blevo de efter igen.”

Herr talman! Efter vad som har sagts i de senaste inläggen vill jag bara påpeka att det varken är de borgerliga tidningarna eller de borgerliga partierna som bestämmer vår ståndpunkt, utan det har i denna fråga varit barnfamiljernas intressen. Ingen kan heller bestrida att det förslag som vi nu kommer att samla en majoritet omkring ger barnfamiljerna stora fördelar. Detta ville de borgerliga alltså inte vara med om. Vad den här buren beträffar, som har varit på tal i så många inlägg, kan jag inte underlåta att göra den reflexionen att de borgerliga partierna i socialutskottet bara för två veckor sedan ingenting hade emot att krypa in i den kommunistiska buren, vilket de nu anser vara högsta omoral.
Herr talman! Jag skall göra herr Göran Karlsson i Huskvarna den glädjen att bekräfta att det råder allmän besvikelse i det läger som med all sannolikhet kommer att förlora voteringen om en stund. Man är alltid besviken när man förlorar, herr Karlsson. Det kanske kan sägas att vi på vår kant är mer vana vid den sortens förluster än vad regeringspartiet på senare år har varit, och vi bär dem kanske därför något mer behärskat. Den surhet som herr Karlsson har talat om känner vi inte, även om besvikelsen finns där. Men kanske just därför att vi alls inte är ovana vid att förlora voteringar är det så, herr Karlsson, att den verkliga besvikelsen gäller sakinnehållet. Det är viktigt med 55 miljoner mer eller mindre till kommunerna i det här läget, och det är icke sant som herr Karlsson säger att om man sprider ut dem jämntjockt över alla kommuner så blir det ändå ingenting av dem. De skall inte spridas jämntjockt; de skulle spridas till de kommuner som verkligen har utgifter för bostadstillägg, och det är en väldig variation kommunerna emellan på den punkten. Somliga kommuner är mycket hårt pressade, och de skulle ha fått en väsentlig hjälp genom vårt förslag. Det får de inte nu, och jag medger, herr Karlsson, att jag är mycket besviken över det.

Herr talman! I remissdebatten tog jag upp en hel del frågor som berör familjepolitiken och det förslag om ökat stöd till barnfamiljerna som i dag ligger på riksdagens bord. Jag pläderade bl.a. för en kraftig utbyggnad av barntillsynen, eftersom det ligger i linje med de unga familjernas önskemål. Vidare fastslog jag att förslaget om ett ökat stöd till de inkomstsvaga familjerna är en mycket välmotiverad reform, men att vi samtidigt bör hålla i minnet att det inte är en reform som i någon större utsträckning kommer barnfamiljer där båda makarna förvärvsarbetar till del. Därför är det mycket befogat att även den gruppen kommer i åtanke genom att vi också får ett ökat stöd till driften av daghem och fritidshem. Jag tog i det här sammanhanget också upp frågan om daghemsavgifterna. Jag är mycket glad över att det nu kommit i gång en ordentlig debatt om avgifterna, och jag hoppas att den debatten skall fortsätta och att vi får en annan syn på daghemmen och på avgiftsfrågan än den som för närvarande tycks råda i alltför många kommuner. I dag skall jag bara gå in på en enda fråga. Det är närmast herrar Bergman och Knut Johansson som har uppkallat mig i denna debatt. Som ledamot av familjepolitiska kommittén borde jag kanske ha avstått, eftersom såväl propositionen som utskottsbetänkandet i stort sett ansluter sig till de synpunkter som vi har anfört på bostadstilläggen. En fråga som vi tagit upp har dock knappast diskuterats i debatten, nämligen frågan om ett namnbyte för det inkomstprövade bostadstillägget. Vi menar att eftersom de föreslagna inkomstprövade 75 kronorna per barn i grundstöd saknar all anknytning till bostad och boende är det helt missvisande att tala om bostadstillägg, och ett namnbyte till barn tillägg skulle var helt logiskt. Jag hade personligen väntat mig att detta skulle komma som ett förslag i propositionen. Å andra sidan kan jag förstå tveksamheten på den här punkten, eftersom det har pågått en mycket intensiv kampanj för en starkare dirigering av stödet till bostäderna. Dels vill man bibehålla rumsnormer m.m., dels har man hävdat att stödet borde utbetalas till hyresvärdarna direkt. Dessa frågor är ju inte nya. När bostadstilläggsreformen genomfördes pågick det en segsliten debatt, som gällde om vi skulle ha kvar den detaljreglering och stelhet som fanns i familjebostadsbidragssystemet och om barnfamiljerna själva skulle få förtroendet att kvittera ut pengarna eller ej. Det var framför allt bostadspolitikerna som gick i spetsen för bibehållandet av detaljreglering och styrning på den här punkten. Till en del lyckades man eftersom det nuvarande systemet innehåller vissa utrymmesoch utrustningsnormer för att förhöjt bidrag skall kunna utgå. Det bör dock understrykas att det också nu utgår ett grundbidrag utan bostadsanknytning. Det är därför följdriktigt att överge detaljstyrningen när det gäller samtliga barnfamiljer som efter inkomstprövning har rätt att få ut några bidrag. Genom införandet av ett inkomstprövat grundstöd får de inkomstsvagaste familjerna och särskilt flerbarnsfamiljerna ett ordentligt stöd som naturligtvis utgör en god hjälp när det gäller att klara bostadskostnaden. Om man bor i en billig men kanske både rymlig och bra bostad i ett område som man trivs i, bör man emellertid ha rätt att avgöra själv om man vill flytta eller inte och man bör få pengarna även om man bor kvar i den äldre lägenheten. Den ensamstående mamman t.ex., som kanske bor hos sina föräldrar, kan ju också behöva pengar. Hennes sätt att bo är kanske helt enkelt en barntillsynsfråga. Och har man ingen hyra alls går pengarna förmodligen till blöjor, mat, kläder eller vilka konsumtionsartiklar som helst, och jag ser verkligen inget fel i detta. Däremot anser jag att det är ytterst beklämmande att de barnfamiljer som har det sämst ställt ekonomiskt har kommit att bli brickor i det bostadspolitiska spelet.

Skall vi ha ett parallellt inkomstprövat konsumtionsstöd? Och vem skall vi betala ut detta till? Skall barnfamiljerna få handskas med dessa pengar själva, eller skall pengarna gå till specerihandlaren direkt? Och hur mycket skall vi dirigera till bostadssektorn allt framgent? Nu föreligger ett förslag om en mycket kraftig ökning av den hyresanknutna delen — eller om man vill kalla det för den kostnadsanknutna delen — av det inkomstprövade stödet. Detta får väl ändå sägas vara ett klart dirigerande stöd. Barnfamiljerna måste ju ha en bostad till en viss kostnad för att få ut några större belopp av de statliga och kommunala tilläggen. Men motionärerna nöjer sig tydligen inte med detta. Betyder det att hur mycket vi än skulle komma att öka det inkomstprövade stödet skulle ändå varenda krona destineras till bostadssektorn? Det kan väl knappast vara rimligt. När utbetalningsfrågan diskuterades i samband med reformens genomförande kämpade ju bostadsintressenterna på ägarsidan emot i det längsta, och man menade då att pengarna kunde gå till annat om familjerna skulle få handskas med dem själva. Men vi kan nu konstatera att införandet av bostadstilläggen har medverkat till att många fler barnfamiljer har kunnat flytta in i moderna lägenheter, och bidragen har säkert varit av stor betydelse för avsättningen av nyproduktionen under den tid som har gått sedan reformen genomfördes. Detta till trots slipar man knivarna på nytt, och herr Bergman har ju också lyckats ragga upp fyra borgerliga ledamöter för sina syften. De skäl man nu anför för ett återgående till att betala ut pengarna till värden i stället för till familjerna är att bostadsföretag och kommuner får vidkännas förluster genom att barnfamiljerna inte betalar hyran. Det som är intressant i detta sammanhang är att man har så dåligt bevismaterial från motionärernas sida. Jag har tagit fram några uppgifter från två allmännyttiga företag i min hemstad och de visar att åtminstone för de företagen utgör den del av bostadstilläggen som skulle täcka hyresförlusterna en mycket obetydlig andel. Jag har talat med företrädare för socialvården i min hemstad och detta närmast av den anledningen att det i debatten framförts att socialvårdskostnaderna stigit väsentligt genom att barnfamiljerna med bostadstillägg använder pengarna till annat än hyran. Företrädarna för socialvården hävdade att man alltid tar hänsyn till utgående bostadstillägg när man gör en prövning i vissa fall och även hjälper till med bidrag. Och man hävdar från det hållet att ökade bostadstillägg betyder en avlastning för socialvården; utan inkomstprövat stöd skulle man få gå in i långt flera fall och lämna hjälp.

Jag skall ge några exempel på detta. 1. Vi skulle få en dyrare administration och ytterst skulle hyresgästerna belastas med kostnaderna. 2. Vi får flera utbetalningssystem — ett för dem som bor i hyreslägenheter, ett annat för dem som har egnahem och ytterligare ett för dem som inte har en egen bostad över huvud taget. 3. Vi får en insyn som inkräktar på familjernas integritet, vilket kan bli särskilt prövande för familjer i små fastigheter där man ofta bor granne med värden. 4. Vi ”döljer” en reform som jag frågar mig om det finns anledning att dölja. Skall vi inte låta barnfamiljerna själva se vad de får ut av ett samhälleligt, inkomstprövat stöd som kommer att kosta staten och kommunerna 850 miljoner kronor? Vad har vi för anledning att låta detta bli en dold reform? Jag skulle vilja ha ett svar på det. Men om vi har den uppfattningen att vi vill dölja de verkliga hyreskostnaderna för landets barnfamiljer, då skall vi förstås gå på herrar Bergmans och Knut Johanssons förslag. I själva verket är det inte den omständigheten att vissa familjer slarvar med hyresinbetalningarna som ligger till grund för aktiviteten på det här området. Det är de tomma lägenheterna i vissa storstadsområden som har skapat panik, och det är dessa hyresförluster som man ytterst avser när man talar om en ytterligare bostadsanknytning och om att hyran bör gå till värden. Jag fick för en tid sedan en skrivelse från ett bostadskooperativt företag som hållit en konferens i Borås och vid det tillfället fattat beslut om ett uttalande, som skulle tillställas de västsvenska riksdagsmännnen. I detta uttalande säger man bl.a.: ”Vidare bör stödet utbetalas på sådant sätt att det kommer de boende till del i form av lägre hyror.” Man kan ju fråga sig: Blir hyrorna billigare för barnfamiljer med inkomstprövat bostadsstöd, om pengarna dras från hyran i stället för att familjerna själva betalar med egna pengar plus ett kontant utbetalt bostadstillägg? Har inte dessa familjer, dvs. de mest inkomstsvaga, rätt att se både vad hyran kostar och vad de får i statligt stöd? Alla vi andra har ju möjlighet att följa förändringarna när det gäller hyreskostnaden. Enligt ett tidningsreferat från den konferens som jag här talat om yttrade den tillreste talaren-ombudsmannen följande: ”Sänk hyrorna i stället för att ge ut pengar till ett direkt konsumtionsstöd. Det kan finnas risk att folk använder pengarna till annat än hyrorna.” Detta yttrande visar i all sin nakenhet att det inte är fråga om utestående hyror när de s.k. bostadspolitikerna agerar. Vad man ytterst är ute efter är att finna ett styrmedel för att få in barnfamiljerna i nyproduktionen. Till detta måste jag säga att jag anser att familjer med inkomstprövat stöd skall kunna välja livsform och bostad själva utan styrning och inblandning. Vi skall hjälpa dessa familjer till bättre bostäder, men vi skall inte tvinga dem. En särbehandling av de inkomstsvaga familjerna rimmar ilia med vårt tal om jämlikhet och valfrihet. Låt oss därför ta det litet lugnt med den här frågan, och låt oss följa utskottet och avvakta familjepolitiska kommitténs betänkande samt den proposition som torde följa på det, innan vi binder oss i beslut som kanske inte är så genomtänkta som vissa människor kan föreställa sig efter att ha varit utsatta för en, jag vill säga magnifik, propagandaapparat under en ganska lång tidsperiod. Familjepolitiska kommittén har i uppdrag att i första hand göra familjepolitiska bedömningar och försöka se till barnfamiljernas bästa. Vi skulle sköta vårt värv dåligt, om vi inte gjorde detta. Vi kommer att bedöma frågan om utbetalningssättet från den utgångspunkten, och vi kommer givetvis att anstränga oss att hitta metoder för att lösa de problem som sammanhänger med att en mycket liten del av barnfamiljerna inte betalar sina hyror. Om det är fråga om uppenbart slarv — ja, då finns det redan i dag möjligheter att utbetala bidragen till annan än familjen. Till slut vill jag citera ur Aftonbladets ledare den 11 december. Den är rubricerad: ”Ge pengarna till familjen”, och där slår man fast att ”gammaldags moraliserande bör avskrivas ur debatten om bostadstilläggen och kvar står då frågan om man skall se till bostadsföretagens intressen eller till familjernas. Med tanke på vad ökade resurser kan betyda för att höja graden av människors fysiska, psykiska och sociala behov är det klart att familjernas intresse kommer i första hand.” I detta vill jag gärna instämma. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Vad fru Hörnlund här anfört ger mig ingen anledning att göra några speciella kommentarer. Vad beträffar sakinnehållet berördes alla de frågeställningar, som fru Hörnlund tog upp, under debatten förra veckan, och då bemöttes också argumenten — men naturligtvis inte helt tillfredsställande enligt fru Hörnlunds åsikt. Jag är emellertid tacksam för att fru Hörnlund nu fäste ledamöternas uppmärksamhet på att det bland undertecknarna av den motion där jag står som första namn finns med både folkpartister och centerpartister. De har alltså ställt sig bakom yrkandet i motionen. Jag är tacksam för den informationen till ledamöterna.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna ägnade mig några strofer från en gammal författare. Jag skall be att få kvittera det med att citera några strofer ur Döbeln vid Jutas, där han sade till läkaren: ”— — — tänk ut en sats, min herre, som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig i dag på mina ben! ” Av dagens debatt att döma tror jag att herr Karlsson fått något av en sådan dundermedicin.

Herr talman! Fru Ryding sade tidigare i en replik, som jag inte kunde besvara, att förra veckan kröp ju de borgerliga in i vpk-buren, och då var det tydligen inte så farligt. Nej, herr talman, vad som hände förra veckan var att den kommunistiska ledamoten i socialutskottet, efter det att hennes eget yrkande om 80 procent hade fallit, röstade på folkpartiets och centerpartiets yrkande om 75 procent. Det innebar inte att vi kröp in i någon bur.

Herr talman! Utrikesutskottet har begränsat sin argumentering till den biologiska och kemiska krigföringen. Utskottet har inte berört andra former av krigföring och har i sitt betänkande om den kommunistiska motionen inte heller uttalat sig om angreppskriget i Indokina utom i den sista meningen. Där erinras om att utrikesministern i riksdagen den 31 mars 1971 förklarade att USA s ”användning av växtbekämpningsmedel i krigföringen i Indokina strider mot folkrätten”. Jag vill ändå inte beteckna utskottets betänkande som negativt. Det måste vara av betydande värde att den svenska riksdagens utrikesutskott enhälligt och utan omsvep ställer sig bakom den tolkning av Genéveprotokollet 1925 som den svenska regeringen företrätt i nedrustningskommittén i Genéve och i FN. Enligt denna tolkning är Genéveprotokollets förbud mot biologisk och kemisk krigföring av sedvanerättslig karaktär. Det gäller alltså för alla stater, oavsett om de ratificerat Genéveprotokollet eller inte. Utskottet erinrar vidare om den resolution som FNs generalförsamling antog hösten 1969 och som innebar en sträng och otvetydig tolkning av Genéveprotokollet.

Personligen beundrar jag mycket det outtröttliga arbete som Alva Myrdal satsat på denna och andra centrala fredsfrågor. Det är en insats som numera är känd och välkänd, respekterad och beundrad i vida internationella kretsar. En verksamhet som tilldrar sig alltmer internationell uppmärksamhet är också den som utförs vid SIPRI, Stockholms internationella freds forskningsinstitut, och som nu i dagarna resulterat i utgivningen av de tre första volymerna av sexvolymsverket ”The Problem of Chemical and Biological Warfare”. Detta stora arbete kommer säkerligen att bli ett oumbärligt uppslagsverk överallt i världen för dem som behöver historiska, juridiska, kemiska, fysiologiska och andra data om den kemiska och biologiska krigföringen. Jag gör dessa anmärkningar för att betona att jag delar utrikesutskottets och därmed regeringens inställning till den biologiska och kemiska krigföringen och också till den metodik som krävs för att få de förbud som återstår att få genomförda, åtminstone på papperet. Vad motionen gäller är inte att på ett nytt sätt formulera ett förbud mot de kemiska stridsmedel som nu används av USA i Indokina. De är ju redan förbjudna. Vad det gäller är att illegalisera den medvetna systematiska förstörelse av miljön som sedan många år pågår i Sydvietnam och Laos och numera också i Cambodja. Här anser jag att utrikesutskottet missförstått motionens intentioner. Den förstörelse som övergår Indokina har delvis åstadkommits med kemiska stridsmedel. En amerikansk undersökningskommission, som vi refererar till i motionen, beräknade i slutet av 1970 att Sydvietnams skogar och djungelområden hade besprutats med minst 60 000 ton 2,4-D, 60 000 ton 2,4,5-T och 1000 ton picloram. Picloram är ett starkt växtgift som håller sig kvar i marken och förblir aktivt under mycket lång tid, sannolikt i många år. Ett annat gift, som använts i mycket stora kvantiteter för att utrota plantorna på risfälten, är arsenikpreparatet kakodylsyra. Men samtidigt med att åkrar, djungelområden och de ekologiskt mycket viktiga mangroveskogarna utefter kusten och flodmynningarna har steriliserats med växtgifter, vissa områden kanske för all framtid, har miljön deformerats och förstörts också med andra medel, kanske i än värre omfattning.

T. o. m. år 1969 gjorde USA av med ungefär lika delar bomber och markammunition. En sammanställning av Pentagons egna data, som vi refererade i vår motion, visade att USA under åren 1965—1969 hade fällt 4,5 miljoner ton bomber och gjort av med 4,5 miljoner ton artillerioch annan s.k. markammunition i Indokna. Den amerikanske historikern Gabriel Kolko har i en artikel, som kommer att publiceras i nr 4 år 1971 av Journal of Contemporary Asia, redovisat uppgifter som han tagit fram ur Pentagons budgetmaterial våren 1971. Enligt detta material använde USA-armén och flyget 2,8 miljoner ton ammunition i Indokina under kalenderåret 1969 och 2,2 miljoner ton under kalenderåret 1970. I dessa totalsiffror ingår alltså alla typer av ammunition, både flygburna bomber och den ammunition som markstridskrafterna använder. Det är under ”fredsfursten” Nixons regeringstid som dessa enorma kvantiteter har använts. I oktober i år har en forskargrupp vid Cornelluniversitetet publicerat en rapport, ”The Air War in Indochina”, som utgör en sammanställning från många källor av uppgifter om luftkriget i Indokina. ”Under hela andra världskriget fällde USA 2000 000 ton bomber över samtliga krigsskådeplatser, under Koreakriget omkring I 000 000 ton”, heter det i rapporten.

De allt tätare bombningarna mot Nordvietnam sedan det officiella bombstoppet i november 1968 finns det inga tonnageuppgifter om. För Cambodja och över huvud taget för det senaste årets bombningar rör det sig om beräknade och sannolikt mycket för låga uppgifter. Men även dessa ofullständiga uppgifter räcker för att man ska se, att ett större bombtonnage har fällts över Indokina sedan Nixon tillträdde som president i januari 1969 än hela den bombmassa, som USA fällde sammanlagt under hela andra världskriget och Koreakriget. Sannolikt har tonnaget av den ammunition, som markstridskrafterna använt, varit lika stort. Under knappa tre år har alltså Nixonregeringen gjort av med mellan 6 och 7 miljoner ton ammunition i Indokina. Hela Indokina har ungefär samma yta som delstaten Texas. Att jämföra tonnageuppgifterna från andra världskriget och det aktuella kriget ger för övrigt bara en del av sanningen med hänsyn till att de gamla vapnen utvecklats och att nya tillkommit med ännu mer raffinerade verkningar. Den napalm, som användes vid brandbombningen av Tokyo och andra japanska städer mot slutet av andra världskriget, var, trots sina ohyggliga verkningar, en ganska primitiv substans jämfört med den napalm, som Dow Chemical Company utvecklade och som används av USA i Indokina. På särskild fråga uppgav Pentagon i ett brev till Berkeleyprofessorn J.B. Neilands den 18 augusti i år att USA från januari 1969 t.o.m. juni 1971 använt 125 000 ton napalm, av den nyaste moderna typen, i Indokina. Bland de nya vapnen finns en superbomb, som enligt Newsweek den 26 april 1971 väger 15 000 pund, dvs. omkring 7 ton, och som användes för första gången i april i år för att på ett ögonblick åstadkomma stora, kala ytor i djungeln. Den amerikanske biologen Arthur Westing, som nyligen besökte Sydvietnam, beskrev denna bomb vid en medicinsk och ekologisk världskonferens om Indokina i Paris den 4—5 december. Den kallas Blu-82-B, är omkring 3 meter lång och 1,3 meter i diameter och innehåller omkring 6 ton av ett så effektivt sprängämne att det betecknas som det effektivaste näst kärnvapen. Bomben dödar enligt professor Westing allting inom en radie av 1 000 meter och åstadkommer skador inom en radie av ytterligare 500 meter. Varje bomb åstadkommer alltså död och svåra skador på ett område av omkring 700 hektar. Westing beräknade att 150 av dessa bomber redan hade fällts i Sydvietnam, Laos och Cambodja och sade att det nu blivit rutin att fälla några sådana bomber varje vecka. De flesta har använts i norra Sydvietnam, men han rapporterade också att några nyligen hade använts mot s.k. truppkoncentrationer i U Minh-skogen i sydligaste Sydvietnam. Westing citerade en amerikansk flygofficer som sagt att dessa bomber har ”en så förödande effekt att vi absolut inte vill ge dem mycket publicitet”.

Stora områden, som hört till jordens allra vackraste och bördigaste, har förvandlats till ödsliga månlandskap utan ett grönt strå.

Kommissionen fortsatte: ”Dessa tvångsförflyttningar har lett till ett sammanbrott av familjestrukturen, som är själva grundvalen för det indokinesiska samhället.

I tidskriften Indochina Chronicle för den 15 september 1971 — det är en amerikansk tidskrift som utkommer två gånger i månaden — avslutar en amerikansk forskare, Canta Pian, en artikel om ”avlövning i Vietnam” med ett avsnitt om denna kompletterande förstörelse: ”I tilltagande omfattning används andra medel för att avlägsna växtlighet och få bort den täta djungelfällen i Vietnam. B-52-bomberna förstör träden och kalhugger effektivt delar av djungeln. På marken har ”Rome plows”, romerska plogar, övertagit vissa delar av röjningsarbetet.

Det var ett efter vietnamesiska förhållanden rikt samhälle med 3 500 invånare. På bokens sista sida skildrade han avslutningen av operationen. Tydligen var det romerska plogar som redan då användes. ”Förstörelseavdelningarna kom till Ben Suc en klar och varm dag sedan den sista båtlasten med husdjur hade avgått längs floden till Phu Cuong. Amerikanska soldater rörde sig längs de smala bygatorna och inne på de soliga, tysta gårdarna i den tomma byn. De hällde bensin på husens halmtak och tände på dem med facklor. Svarta rökpelare steg upp mot skyn när de torra taken och väggarna brann ner till grunden och blottade torftiga interiörer med förkolnade bord och stolar, sönderslagna koppar och skålar, en säng här och där, och de allestädes närvarande bombskydden. Innan lågorna hade dött ut i husens långa och smala fasader kom schaktningsmaskiner rullande genom palmdungarna. De ryckte upp träden med rötterna där de rullade fram och sänkte sina grävskopor för att gräva upp husgrunderna av tillstampad jord. När schaktningsmaskinerna körde mot bombskyddens tjocka väggar blev motorljudet gällare men de fortsatte obehindrat framåt. Det fanns inte många byggnader i Ben Suc som kunde fördröja maskinerna. De röjde sina egna vägar genom stängslen kring bakgårdarna, över de små begravningsplatserna och byns vallomgärdade fält utan att bry sig om vägar och stigar. När förstörelseavdelningarna drog sig tillbaka hade de jämnat hela byn med marken, men den ursprungliga planen för förstörelsen var ännu inte genomförd.

Ekocid, miljömord, är en realitet sedan många år i Vietnam. Det är en förbrytelse av ny typ och med verkningar inte bara i nuet utan sannolikt för all framtid. Det är en förbrytelse av gigantisk omfattning som endast kan genomföras med en teknologi som till stor del utvecklats under 1950-talet och utvecklats just med Vietnam som experimentalfält. Med vår motion syftade vi till en aktualisering av miljömordet som ett folkrättsligt begrepp, eftersom det inte täcks av de konventioner som nu finns om folkrätten i krig. Jag yrkar bifall till motionens krav att Sveriges regering tar initiativet till en internationell konvention som förbjuder miljömord.

Herr talman! Inom FN och vid nedrustningskonferensen i Genéve har man på senare år ägnat stor uppmärksamhet åt den kemiska och biologiska krigföringen. Orsaken till det är främst USA s användning av kemiska vapen i Vietnamkriget. Herr Takman har i sin motion mycket utförligt beskrivit de avskyvärda effekterna av dessa vapen. Det råder inga delade meningar i vårt land när det gäller att fördöma USAs kemiska krigföring i Vietnam. Utrikesministern konstaterade i våras från den här talarstolen att Förenta staternas användning av kemiska vapen i Indokina strider mot folkrätten. Herr Takman vill nu att regeringen skall ta initiativ för att få till stånd en internationell konvention som förbjuder ekocid. Enligt utskottets mening finns redan ett sådant förbud genom den tolkning som FN:s generalförsamling gett 1925 års Genéveprotokoll rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser samt av bakteriologiska stridsmetoder. Arbetet inom FN och vid nedrustningskonferensen har under de senaste åren varit inriktat på dels att få uttryckligen fastslaget att det existerar ett användningsförbud som är totalt, dels att komplettera användningsförbudet med förbud också mot utprovning, tillverkning och lagring av alla biologiska och kemiska stridsmedel. När det gäller användningen har man främst inriktat sig på att stärka det existerande förbudet. Enligt den folkrättsliga expertisen är Genéveprotokollets förbud mot kemisk och biologisk krigföring av sedvanerättslig karaktär och utgör ett allmänt förbud, som gäller för alla stater oberoende av om de har anslutit sig till Genéveprotokollet eller inte. Denna tolkning stöds av en resolution som FNs generalförsamling antog 1969. Där deklarerar man att Genéveprotokollet är ett uttryck för allmänt erkända folkrättsliga regler, som förbjuder biologiska och kemiska stridsmedel vid internationella konflikter, och man säger uttryckligen att detta förbud inte rubbas av den vetenskapliga utvecklingen på området. Enligt resolutionens definition är växtförstörande gifter och tårgas kemiska vapen. Man kan därför nu hävda att det existerar ett totalförbud mot användning i krig av alla former av biologiska och kemiska stridsmedel. Ett initiativ enligt yrkandet i herr Takmans motion skulle kunna minska tilltron till detta förbud och därmed motverka det syfte herr Takman har med sin motion. För att förstärka användningsförbudet har man vid nedrustningskonferensen på senare år försökt arbeta fram avtal som dessutom skulle förbjuda utveckling, tillverkning och lagring av dessa vapen. Man har lyckats i fråga om de biologiska vapnen och toxinerna. Den avtalstexten behandlas nu i FN. När den träder i kraft innebär det att stormakterna måste vidta verkliga nedrustningsåtgärder, dvs. förstöra existerande vapenlager. Det är emellertid de kemiska vapnen som militärt är de mest intressanta. De finns lagrade i stora mängder i flera länders vapenarsenaler. Hittills har stormakterna inte kunnat ena sig i kontrollfrågan, men förhandlingarna fortsätter i Genéve med sikte på ett vidgat förbud också för de kemiska vapnen. Åtskilligt har alltså gjorts och görs internationellt för att skapa effektiva, allmänna och totala förbud mot vad herr Takman i sin motion kallar ekocid. Sverige har tagit aktiv del i dessa förhandlingar. Statsrådet Myrdal redovisade senast den 25 november i FN Sveriges åsikter om hur nedrustningsarbetet bör fortsättas i fråga om de kemiska och biologiska vapnen. Vid SIPRI har man, som herr Takman nämnde, under de senaste åren bedrivit ett intensivt forskningsarbete beträffande BC-vapnen. Resultatet redovisas i sex böcker, varav tre nyligen utkommit. Det avsnitt i denna undersökning som närmast berör yrkandet i herr Takmans motion är rubricerat ”CBW and International Law” och utkommer i maj nästa år. Herr Takman menar att utskottet missförstått hans yrkande i motionen och får väl då själv ta på sig skulden för detta. Han har med ekocid avsett något mer än kemisk och biologisk krigföring, som motionen handlar om. Det framgår tyvärr inte av motionstexten att herr Takman syftade till något annat än USA s användning av kemiska vapen i Vietnam. I utskottet har vi gjort vårt bästa för att tyda motionärens avsikter, och vi har också anlitat expertis utifrån för att sätta oss in i frågan. Vad herr Takman tycks lägga in i begreppet ”ekocid” utöver kemisk och biologisk krigföring är förstöring av den levande naturen — av ekologiska system — också med mekaniska metoder. Resultatet av koncentrerad bombning, artilleribeskjutning och användandet av andra mekaniska vapen har blivit att man förstört stora landområden nästan mera effektivt än om man hade tillgripit BC-vapen. Dessa frågor har en naturlig plats vid de nedrustningsförhandlingar som redan förs inom FN:s ram.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

Herr talman! Jag kan efter herr Ericsons i Örebro anförande fortfarande deklarera att jag har samma uppfattning beträffande substansen i allt som i detta sammanhang sagts om den kemiska krigföringen. I motionen redogjorde vi utförligt för den kemiska krigföring som i Sydvietnam pågått sedan början av 1961. Det fanns två skäl till att vi ägnade så stor uppmärksamhet åt det kemiska kriget. Dels var det trots allt mindre känt än annan krigföring, dels hade det under 1970 kommit en mängd nya obestridliga uppgifter om de använda växtbekämpningsmedlen, de besprutade områdenas omfattning och de ekologiska skadeverkningarna på längre sikt. Jag kan här nämna vilken internationell sensation det blev när tidskriften Vietnam nu lyckades komma över ett exemplar av Pentagons instruktion i kemisk krigföring, ”Training Circular 3—-16”, och i mars 1970 tryckte en faksimileupplaga härav, som bl.a. delades ut till alla delegaterna vid Femte Stockholmskonferensen om Vietnam. Denna 85-sidiga instruktionsbok var avsedd för användning i Indokina. Den visade folkmordskaraktären av USAs krig mot de vietnamesiska och laotiska folken. Den gav steg för steg instruktioner om hur ett folk skall utrotas. Denna bok innehöll i och för sig inga nyheter. De stridsgaser och andra giftiga kemikalier som där beskrevs hade ju länge använts i Sydvietnam och Laos, och det fanns mycket utförliga rapporter om när sådana medel hade tillgripits i Sydvietnam och i Laos, hur de hade verkat osv. Men Pentagons instruktionsbok hade liksom ”The Pentagon Papers” under sommaren och hösten 1971 ett speciellt värde därigenom att den, från andra sidan, bekräftade vad som sedan länge bekantgjorts från de angripna folken själva. Om vi hade skrivit ekocidmotionen nu, nästan ett år senare, skulle vi förmodligen ha behandlat luftkriget lika utförligt som det kemiska kriget. Nu har vi rapporten från Cornelluniversitetet om bombtonnaget. Vi har också materialet från La Conférence Internationale sur la Medicine et la Guerre d'Indochine, den världskonferens som hölls i Paris den 4—5 december och som bevistades av mer än 200 läkare från 20 länder. Ekocid, miljömord, är resultatet av alla de vapen som används i Indokina i syfte inte bara att döda växter, djur och människor som nu existerar där utan också i syfte att göra stora delar av området ofruktbara och obeboeliga i framtiden.
Herr talman! Herr Takman säger att om motionen skrivits nu skulle den haft ett annat innehåll. Men herr Takman kan väl ändå inte ställa kravet på utskottet att det skall svara på någonting annat än vad motionen innehåller. Det går inte att ändra motionens substans sedan man väl har lämnat in den.
Herr talman! Jag tror nog att det framgick tillräckligt klart av motionen vad vi syftade till med en konvention om ekocid. Jag håller gärna med om att den kemiska krigföringen tog en oproportionerligt stor del av motionens utrymme, men nog stod det klart uttryckt vad vi syftade till.

Herr talman! Den avsky som andas från motionens och motionärernas sida och från herr Takmans anförande om de här barbariska krigsmetoderna, den avskyn delar vi alla. Jag behöver inte ytterligare understryka det. Herr Ericson i Örebro har av någon anledning ansett sig tala på utrikesutskottets vägnar och eftersom jag till stor del kan instämma i vad han sagt skall jag inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Det mycket stora knippe motioner som behandlats i utbildningsutskottets betänkande nr 30 utgör nämligen ett ganska vältaligt vittnesbörd om att allt trots alla reformer inte är så väl beställt i vår skola, vare sig man tar in grundskolan, enkannerligen dess högstadium, eller gymnasieskolan i blickpunkten. Motionerna är fulla av uppslag till förbättringar av skolans inre arbete. Många av uppslagen — för att inte säga kraven — är förvisso inte nya, de har framförts tidigare, men det gör dem därför inte mindre beaktansvärda. Skolans och skolarbetets problem, sedda i ljuset av motionerna, är inte små. Motionernas bedömning av läget och betonandet av det angelägna i att åtgärder vidtas stöds av såväl rapporter från som undersökningar på fältet, också färska sådana. De talar om utbredd skoltrötthet och negativism mot förekomsten av uteslutande mer eller mindre teoretiskt betonade lärogångar både på grundskolans högstadium och i den nya gymnasieskolans första årskurs. Jag skall inte trötta med en halvtimmes lång dokumentation — sådan finns och är givetvis inte obekant för utbildningsdepartementet och skolöverstyrelsen. Stora förhoppningar knyts till den i maj 1970 tillsatta utredningen rörande skolans inre arbete, den s.k. SIA, och utredningen lär arbeta för fullt. Man vågar kanske t.o.m. hoppas på åtminstone något enstaka förslag snart; också förslag till snabba åtgärder torde ligga inom utredningens arbetsområde. Förhoppningarna på SIA delas av utbildningsutskottet som överantvardat större delen av de i motionerna redovisade problemen till utredningens lösning. Jag har, som framgår av mitt ställningstagande i utskottet, inget emot ett sådant förfaringssätt men måste skicka med ett enträget påpekande att det hela brådskar. Också små men snabba förbättringsförslag från utredningen har stor betydelse. Skolan tål inte hur mycket som helst av den oro, besvikelse och arbetsolust — öppen och latent — som för närvarande präglar framför allt grundskolans högstadium men också delar av gymnasieskolans första årskurs. Ett av de motionsyrkanden som utskottet inte vill ta ställning till innan SIA lämnat förslag är yrkandet i motionen 381 angående frågan om frånvarorapporteringen. Mycket värdefullt är emellertid att utskottet uttalar att utskottet ”finner det naturligt att skolan tar en omedelbar kontakt med hemmet då det finnes anledning ifrågasätta att eleven har giltig anledning för sin frånvaro”. Det ligger i linje med synpunkterna i motionen om att det åligger föräldrar och målsmän att tillse att eleven dels fullgör sin skolplikt, dels får lämpligaste möjliga utbildning under ungdomsåren. Utskottets uttalande måste anses som vägledande för SIA i dess ställningstagande till frågan om skyldigheten för skolan att underrätta föräldrar och målsmän om omyndiga elevers frånvaro. En rutinmässig upplysning på ett tidigt stadium från exempelvis skolexpeditionen om varje elevs frånvaro kan göra föräldrar och målsmän uppmärksamma på att ett missförhållande har uppstått eller håller på att uppstå. Redan med det är mycket vunnet. Frånvaron är för närvarande ett av skolans värsta problem. Statsministern sade i årets höstremissdebatt, som jag tidigare har framhållit i riksdagen, att han tidigt hade siat om att 1970-talet skulle komma att bli en renässans för det praktiska yrkesarbetets värde och värdighet. Jag delar hans förhoppningar. Men varför har man då i missriktat teoretiseringsnit till den grad utarmat grundskolans högstadium på inslag av sådana undervisningsmoment som skulle kunna befrämja just denna pånyttfödelse av det praktiska yrkesarbetet? Undra på att undervisningsresultaten inte blir de bästa och att oron och oredan i skolor och klasser fortfar och på sina håll t.o.m. tenderar att tillta. Här har vi — det är därför jag har tagit upp det i detta sammanhang — en av de djupare orsakerna till åtskilliga av de problem i dagens skola som motionerna skarpt riktat uppmärksamheten på. Här måste som jag ser det snarast en omprövning ske. Jag vågar hävda detta så mycket mer som jag och det parti jag tillhör haft en klar och entydig hållning i den frågan. Det är inte riktigt, som statsrådet Moberg i en intervju i nr 35 av tidningen Skolvärlden försöker hävda, att principfrågan om avvägningen mellan teoretiskt och praktiskt i årskurs 9 i grundskolan ”kommit upp till allvarlig diskussion först när Lgr 69” — alltså läroplan för grundskolan 69 — ”fastställts”. Så förhåller det sig inte, och jag vill verkligen understryka detta när vi nu i motionernas anda är ute efter orsakerna till läget i skolan i dag. Utbildningsministerns svar i förmiddags på fru Mogårds enkla fråga angående detta påstående löste inte problemet med statsrådet Moberg och dennes förkunnelse i saken. Det är herr Moberg vi är ute efter för att ta reda på om han vidhåller sina uttalanden. Jag vill för min del till hans vägledning understryka följande — han är tyvärr inte här, men han kanske finns i huset och hör det. Både då skolöverstyrelsens förslag till läroplansrevision remissbehandlades och då riksdagen hade förslaget uppe till beslut föreslogs tillvalsalternativ med mera praktisk inriktning än de av skolöverstyrelsen och regeringen framlagda. Av propositionen 129 år 1968 framgår att ett stort antal, även tunga, remissinstanser var tveksamma, några t.o.m. direkt avstyrkande beträffande möjligheterna att med den föreslagna utformningen av högstadiet tillgodose de s.k. praktiskt inriktade eleverna. Nog fanns det alltså de som förutsåg vad som skulle komma att hända, vilket motionerna nu, mycket vältaligt ibland, illustrerar. I år har med den nya gymnasieskolan problemet flyttats upp ytterligare ett steg till de tvååriga yrkestekniska linjerna. Protesten mot teoretiseringen tar sig från elevernas sida uttryck i skoltrötthet, olust och skolk. Det är beklagligt att det blivit så — s.k. teoretiska kunskaper är sannerligen inte att förakta — men det enkla faktum, verklighetens faktum, kvarstår. Kanske kan situationen något förbättras genom mera lämpade läromedel, men problemet med teoretiseringen finns ändå. Vi sysslar med skolorons symtom =— helt självklart gör vi det — men vi måste också förutsättningslöst och obundna av ideologier söka sjukdomsorsakerna, och motionerna är ute i det ärendet. Jag vill mycket snabbt med några ord kommentera några förslag och yrkanden i partimotionen från moderata samlingspartiet, förslag som mera strikt sett egentligen inte hör hemma i samlingskorgen ”skolans inre arbete” och följaktligen inte heller kunnat vidaretransporteras till SIA men dock behandlats i samma utskottsbetänkande. Först frågan om en parlamentarisk översyn av grundskolans funktion och struktur. Låt mig då säga att jag är övertygad om att ett genomförande av de förslag till förändringar av högskolestudierna som 1968 års utbildningsutredning, U 68, kommer att framlägga om några år med nödvändighet måste leda fram till en gymnasieskola som ser annorlunda ut än den som begynt denna hösttermin. Låt mig också säga att jag har den uppfattningen att dess utseende måste övervägas av en särskild parlamentarisk utredning, snarast tillsatt. Det räcker givetvis inte med att U68 sekundärt sysselsätter sig också med gymnasieskolan — huvudbetänkandet torde komma att innehålla ett kapitel om den — men det förefaller dock som mest ändamålsenligt att invänta U 68: bedömningar av eventuella förändringar i gymnasieskolans struktur och funktion innan en ny speciell gymnasieutredning tillsätts. Jag vill ha sagt att senast 1973 eller 1974 bör den dock ha tillkommit. Två yrkanden i partimotionen har lett fram till reservationer. Det ena yrkandet går ut på att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna att riksdagen bör beredas tillfälle att yttra sig angående ordningen för betygsättningen i skolorna. Det har riksdagen visserligen fått göra tidigare, men sedan har på administrativ väg sådana ingrepp i betygssystemet gjorts — jag skall inte en än gång exemplifiera; jag har gjort det förut i kammaren — att riksdagens beslut i viss mån urholkats. Då frågan var uppe i en interpellationsdebatt den 30 november deklarerade utbildningsministern att det var hans avsikt — jag citerar ur protokollet — ”att när vi fått förslag från skolöverstyrelsen återkomma till riksdagen med frågan i hela dess vidd”. Det är, vill jag konstatera, ett mycket tacknämligt uttalande — men bara för framtiden, och för en ganska oviss framtid. När SÖ kan komma med ett definitivt, mera fullständigt, helt nytt förslag är mycket ovisst, så inflammerad som debatten är nu och så splittrat som meningarna går isär. Vad reservationen vill komma åt — jag vill understryka det, för den har missförståtts — är oskicket att Kungl. Maj:t med eller utan förslag från skolöverstyrelsen på administrativ väg under tiden fram till en mera total omläggning beslutar om ändringar än här, än där, som har skett under de gångna åren. Det vill vi inte vara med om längre, och vi vill ha garantier för att så inte längre skall ske. Alltså inga fler administrativa ändringar! Det andra yrkandet som lett fram till en reservation är att utbildningen av ämneslärare på i första hand gymnasieskolan skall tas upp till förnyad prövning i avsikt att ge dem en fördjupad ämnesutbildning, enligt motionen en trängande nödvändighet. Utskottet å sin sida menar att frågan är för tidigt väckt. Man måste enligt utskottet invänta U 68 och lärarutbildningskommittén. Till det vill jag bara kort säga följande. För det första har U 68 endast att ta ställning till studieorganisationen, inte till behörighetskraven för ämneslärare eller andra yrkesutövare — det vet jag bestämt. För det andra torde lärarutbildningskommittén inte befatta sig med behörigheten för de ämneslärare det här är fråga om. Jag vill sluta med att säga att kravet på överväganden om högre kompetens för adjunktstjänst i gymnasieskola tidigare har rests i riksdagen i reservationsform. Det omfattades då — var vänliga och observera det — även av centern och av folkpartiet i dess helhet. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I några motioner till årets riksdag har vi från folkpartiet föreslagit olika åtgärder som vi tror skulle förbättra förhållandena i skolans inre arbete. Motionerna har samtliga avstyrkts med hänsyn till att den av riksdagen beslutade speciella utredningen för översyn av skolans inre arbete — SIA — för närvarande arbetar för att lösa de problem som vi har aktualiserat. Men tillåt mig ändå, herr talman, att göra några kommentarer till en del av de frågor som vi har tagit upp. En av de övergripande målsättningarna för de nya skolformer som beslutats av riksdagen har varit en bättre anpassning av skolan till samhället. Skolan, sade man, skulle inte längre få leva sitt eget liv utan i stället vara en del av det samhälle som den både skulle medverka till att förändra och själv förändras av. Om dessa målsättningar har det inte rått några meningsskiljaktigheter, utan samtliga partier har slutit upp kring dem. I praktiken har utvecklingen emellertid inte gått så som man tänkt. I mycket stor utsträckning har skolan fortsatt att leva sitt eget liv och t.o.m. i viss utsträckning utforma ett norm och regelsystem som inte bara saknar motsvarighet i samhället utanför utan också i stor utsträckning har motverkat anpassningen till samhället. Även om vi vet att det inte finns någon enhetskultur i detta samhälle utanför skolan utan att religiösa och politiska värderingar skiftar ofantligt mellan olika människor och grupper, så kan vi ändå inte komma ifrån att det finns ett etiskt minimum, som reglerar förhållandet mellan människorna och samhället, och en arbetsmoral eller arbetsetik, som är gemensam för de flesta arbetsplatser. Det är detta etiska minimum eller — om man så vill — denna arbetsmoral som måste få slå igenom i skolan. Man kan ta olika exempel för att belysa detta problem, såsom skolans krav på närvaroplikt, skolans ansvar för att ingen elev eller lärare blir trakasserad på grund av personliga handikapp eller eventuella åsikter, alla skolarbetares rätt att bli bemötta med respekt och få uppleva en känsla av att deras arbete värdesätts, vare sig de har rollen som elev, lärare, vaktmästare eller städerska. Skolans mål skall ju enligt läroplan för gymnasieskolan vara att grundlägga goda arbetsvanor. Men att då — för att ta exemplet med frånvaron igen — i skolan tolerera att eleven kommer och går som han vill kan minst av allt bidra till en måluppfyllelse och ge eleven en god förberedelse för arbetslivet. Det kan knappast vara omsorg om eleven som gör att man i vissa skolor har slopat närovarokontroll och det stöd som denna gett elever med oregelbunden skolgång. Här har slappheten från berörda ansvariga myndigheter varit fullständigt oförståelig.

Herr talman! Jag har tagit frånvaron som ett exempel på ett område där det råder olikheter mellan skolans normoch regelsystem och samhällets i övrigt. Det finns naturligtvis många fler, och vi ville i ett av yrkandena i vår motion att man skulle göra en förutsättningslös analys av detta område för att få en klar uppfattning om de samhällsoch normvärderingar som slår igenom i skolans allmänna målsättning inte motverkas av vissa arbetsrutiner — eller snarare brist på arbetsrutiner — som har utvecklats i skolan. Tyvärr är det ju så att socialdemokraterna har en motvilja mot att analysera i vilken utsträckning det praktiska utfallet av en skolreform har blivit det som man planerat och formulerat i målprogrammen. Man får hoppas att SIA har större respekt för allvaret i frågan om målformuleringar och måluppnående. Tillåt mig också, herr talman, att nämna några ord om motionen 911 med avseende på vårt förslag om personalvårdande åtgärder i skolorna. Alla vet att skolan är en av de mest arbetskrävande arbetsplatserna för närvarande. Den psykiska pressen för många lärare är enormt stor, de ständiga skolreformerna under senare år har mera uppväckt en känsla av otillräcklighet hos lärarna än av ödmjukhet, och det har försvårat deras möjligheter att göra en produktiv insats i skolan. Vi anser därför att man måste se över personalvården. Grunden till en god elevvård måste ju vara en god personalvård. Vi föreslår en friare statsbidragsanvändning som skulle kunna medge att man inrättade särskilda s.k. stabstjänster för lärare. Det skulle vara tjänster dit en lärare kunde dra sig tillbaka under ett år, en termin eller några månader för att, i stället för att vara i det slitsamma arbetet direkt vid fronten, i klassen, kunna ägna sig åt andra produktiva uppgifter i skolan, t.ex. läromedelsproduktion, administration, kontaktuppgifter och specialuppgifter av olika slag. Med nuvarande statsbidragssystem skulle stabstjänsterna kunna bli en del av de ordinarie tjänster som tilldelas en kommun för en skola. Om det nya förslaget baserat på antalet elever i en kommun går igenom kan det finnas andra möjligheter att lösa detta med stabstjänster. Men man måste se på lärarresursen på ett annat sätt än tidigare, så att man kan laborera med lärarna så att den som har problem med en klass eller som är specialutbildad för ett visst ändamål kan frigöras från undervisningsuppgifter för att göra både skolan och sig själv en bättre tjänst med andra uppgifter under en viss tid. Nu är ju alternativet i regel sjukfrånvaro. I motionen 251, som också behandlas i utbildningsutskottets betänkande, yrkas att riksdagen beslutar att begära en plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning. Sedan motionen skrevs har barnstugeutredningen kommit med sin diskussions-PM, där dessa frågor aktualiseras, och Kungl. Maj:t har skrivit till skolöverstyrelsen och också bett att berörda myndigheter skall se över frågan om föräldrautbildningen. Motionen har därför avstyrkts. Det underliga är att intresset för föräldrautbildning är så svalt hos regeringspartiets representanter, när de i alla andra fall talar varmt för värdet av utbildning. Enligt vår mening är det föräldrarna och hemmen som har det huvudsakliga ansvaret för barnens uppfostran, utveckling och vård. Samhällets institutioner i form av förskola, barnstuga och vanlig skola kan aldrig bli något annat än komplement till denna. Men för att föräldrarna skall kunna fylla sin uppgift här fordras att de får hjälp genom en föräldrautbildning. Den bör börja på grundskolans högstadium, fortsätta i gymnasiet och ges på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och sedan återigen i skolan, när föräldrarnas barn har nått skolan. Många tragedier i form av barnmisshandel, psykiska störningar hos småbarn och sociala problem i skolan skulle kunna undvikas om föräldrarna hade en större kunskap om hur man tar hand om barnen. Det kan inte heller vara riktigt att samhällets olika organ bara skall reparera de skador som uppkommit i hemmet, utan de måste förebyggas genom att föräldrarna erbjuds en utbildning som gör det möjligt för dem att bättre ta hand om sina barn. Vi kommer att aktualisera den här frågan för att se vad man hos berörda myndigheter har gjort för att genomföra planen på föräldrautbildning. Så till sist, herr talman, några ord om betygsfrågan. Vi anser — precis som herr Nordstrandh — att riksdagens yttrande måste inhämtas innan beslut fattas om att ändra formerna för betygsättningen i skolorna. Det innebär således att vi inte kan acceptera att principerna för betygsättningen — och till principerna räknar vi ändringar i antalet betygstillfällen — ändras innan riksdagen hörts. Vi tror att utskottets skrivning på denna punkt kan leda till att det blir en förbättring i det system som har utvecklat sig nu, när man på ett ganska fritt sätt har försökt laborera med betygen.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min förvåning över att de ansvariga statsråden inte bryr sig om att närvara i kammaren, när riksdagen diskuterar och avgör viktiga principiella och praktiska frågor i utbildningspolitiken. Vidare vill jag instämma i mycket av det som herr Stålhammar här anfört, framför allt det som han sade om att grundlägga goda arbetsvanor i skolan och om vikten av föräldrautbildning. Vid flera tidigare riksdagar har jag motionerat om att skoltrötta elever i större utsträckning än för närvarande skall kunna befrias från skolgång under åttonde och nionde skolåret. Det kravet ställs nu från allt flera i vårt land. Vad herr Nordstrandh för en stund sedan anförde angående oro, skoltrötthet och skolk tycker jag också tyder på ett starkt behov av ökade möjligheter till befrielse från skolgång för de skoltrötta. Vid statsutskottets behandling av denna fråga vid förra årets riksdag behandlades även ett flertal andra motioner rörande disciplinproblemen i skolan. Utskottets utlåtande bifölls av riksdagen, men man fann sig inte böra göra något särskilt uttalande till stöd för tanken att befria skoltrötta elever från fortsatt skolgång. Som alla vet resulterade riksdagsbeslutet i att det under förra året tillsattes en utredning om skolans inre arbete. Såvitt jag kunnat finna skrevs det dock i utredningsdirektiven inte något positivt om ökade möjligheter till befrielse från skolgång i grundskolan. Tvärtom tycker jag mig finna att departemenetschefen i direktiven liksom söker efter alla argument för att till varje pris kunna behålla eleverna i skolan, även om de inte kan anpassa sig. Jag anser att eleven inte skall vara till för skolan utan skolan skall vara till för eleven.

Utskottet har avstyrkt bifall till motionen med hänvisning till att utredningen om skolans inre arbete enligt sina direktiv har att behandla frågor som avser elever med skolsvårigheter. Jag tycker inte att det uttalandet säger vare sig det ena eller det andra om huruvida utredningen skall behandla frågan om större möjligheter till befrielse från skolgång för skoltrötta. Därför tycker jag att uttalandet kräver ett klarläggande här i kammaren. Menar utskottet med sitt uttalande att motionens yrkande redan innefattas i utredningens direktiv? Jag vore tacksam om utskottets talesman ville göra ett klarläggande i det avseendet.

Herr talman! Det kan kanske förefalla litet konstigt att så många motioner på ett så pass komplicerat och kontroversiellt ämnesområde har kunnat ge ett nära nog enhälligt utskottsutlåtande som resultat. Förklaringen ligger väl däri, som både herr Stålhammar och herr Nordstrandh har talat om, att de här motionerna i mycket hög grad tar upp sådana frågor som utredningen om skolans inre arbete har att syssla med. Då är det väl kanske rätt naturligt att det får det här slutresultatet. Jag vill bara kommentera ett par saker. Beträffande den motion från centern och folkpartiet som tar upp frågan om föräldrautbildningen ser vi det från vår sida som helt onödigt att argumentera särskilt mycket om betydelsen och vikten av en föräldrautbildning, inte minst i det samhälle som vi nu lever i. Vi hade naturligtvis inte aktualiserat de här frågorna i motioner vid tidigare riksdagar och även vid årets riksdag, om vi inte tillmätt frågan den stora betydelse som vi gör. Det är ett allvarligt problem och den motion som väcktes vid fjolårets riksdag fick ju också en välvillig behandling i statsutskottet med ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t som följd. Vi tyckte under den allmänna motionstiden i år att det beslutet inte hade effektuerats riktigt, och därför väcktes motion i frågan på nytt. Men i februari i år fick skolöverstyrelsen del av den riksdagsskrivelse som fjolårsbeslutet innebar, och vi har att avvakta initiativ ifrån skolöverstyrelsens sida, innan vi går vidare på det här området. Vi kommer ingalunda att släppa problemet i och med detta, men vi har bedömt det på det sättet att det finns anledning att lugna sig ett tag och ge skolöverstyrelsen den tid som den rimligtvis måste ha på sig för att klara det här. Sedan vill jag bara helt kort kommentera en annan fråga, nämligen betygssystemet och det sätt på vilket detta har handlagts. Vi vet att betygssystemet diskuteras mycket och det finns naturligtvis all anledning att göra det, därför att det är ju ett utomordentligt känsligt och viktigt instrument som vi har att använda oss av när det gäller att gallra ut eller försöka mäta kunskaperna hos eleverna på olika nivåer. Vi har ifrån vårt håll vid tidigare riksdagar aktualiserat den här frågan och vet ju också att det nu inom skolöverstyrelsen finns en arbetsgrupp vars resultat är ute på remiss, för övrigt med förlängd remisstid till den 1 juni. Det finns anledning att återkomma till den frågan i dess helhet, när resultatet av detta kommer fram. Det har ju också utbildningsministern förutskickat i ett svar på en interpellation här i riksdagen tidigare.

Det har ju mycket riktigt, som herr Nordstrandh har påpekat, skett vissa förändringar där man har fattat administrativa beslut, och enligt vår uppfattning strider det mot de uttalanden som har gjorts i propositioner i det här ämnet tidigare. Men med den skrivning som utskottet har enat sig om på den här punkten anser vi att vi har klart sagt ifrån — vi lägger i varje fall den innebörden i det — att några ändringar på administrativ väg inte skall få göras utan att varje ändring som skall ske i betygssystemet skall innan den sker underställas riksdagen. Det är alltså den tolkning vi lägger in i det här och av den anledningen har vi kunnat ansluta oss till utskottsmajoritetens skrivning på den punkten.

Herr talman! Får jag börja med att erinra om att 1960-talet när det gäller skolans område har präglats av en rad beslutade reformer som också har påbörjats. De har gällt grundskolan, gymnasieoch fackskola och också de yrkesutbildande linjerna på det gymnasiala stadiet. Det här har inneburit en omorganisation som givetvis ställt och ställer stora krav på ändring av skolans inre arbete. Det har fått sitt konkreta uttryck i de nya principerna i de moderna läroplanerna. De krav som ställts på förändringar av skolans inre arbete har bland annat tagit sig uttryck i ett antal motioner, inte minst vid 1970 års riksdag. Riksdagen beslöt då att hemställa om en utredning rörande skolans inre arbete. Den utredningen är parlamentariskt sammansatt; det finns alltså företrädare för i riksdagen representerade partier. En del har också säte och stämma i riksdagen och är dessutom ledamöter av utbildningsutskottet. Låt mig också nämna att till utredningen är knutna en hel del experter, företrädare för lärarorganisationer osv. Det kan väl redan nu sägas att utredningens arbete är synnerligen omfattande. Jag skulle vilja understryka det med att anföra att en utredning om skolans inre arbete blir ofullständig om man inte tar skolans funktion och ställning i samhällssystemet som utgångspunkt. Skolarbetet är alltså i hög grad en social process och utan att göra en förutsättningslös analys av skolan som socialt system kan man inte få en realistisk syn på vad som försiggår inom skolan. Man behöver denna helhetsanalys om man skall få fram de faktorer som ligger bakom elevernas bristande motivation och lärarnas oro och missnöje med sin arbetssituation. — Jag har velat nämna detta för att understryka att utredningen, SIA, har fattat sin uppgift på det sättet att det gäller att gå på djupet med de problem som vi ställs inför. Utskottet har vid behandlingen av ett stort antal motioner i år, som redan nämnts, kunnat fatta enhälliga beslut. Vi har kommit fram till att vad som har framförts motionsvis redan ligger inom SIA s arbetsområde. Utskottet har endast delat sig beträffande två avsnitt. Som herr Nordstrandh nämnde sammanhänger det inte med frågor som direkt berörs av SIA s utredningsarbete. Den ena frågan gäller utbildning av ämneslärare på gymnasieskolan och grundskolans högstadium. När det gäller den frågan återkommer moderata samlingspartiet med en motion med yrkande om att statsmakterna skall ta detta under förnyad prövning och att det skulle ges Kungl. Maj:t till känna. Utskottet erinrar om att motioner i detta ärende har behandlats dels 1967, dels 1969, då beslut fattades om utbildning av ämneslärare. Herr Nordstrandh gör gällande att U 68 och lärarutbildningskommittén inte direkt skulle syssla med detta. Utskottet har gjort den bedömningen att det finns en sådan anknytning, att det kan vara motiverat att avvakta resultatet av dessa utredningars arbete, innan man eventuellt tar upp frågan om ämneslärarutbildningen. Dessutom kan framhållas att en viss översyn av studieordningen vid de filosofiska fakulteterna för närvarande pågår inom universitetskanslersämbetet. Reservationen 1, som gäller betygsättningen i skolorna, skall jag inte gå in på i annan mån än att jag här redovisar, att utskottet för sin del räknar med att frågan om ändrade regler för betygsättningen kommer att underställas riksdagen. Utskottet finner detta självklart och har inte ansett att det bör ges särskilt till känna. Innehållsmässigt är det ingen skillnad mellan vad utskottet anför och vad reservanterna anför. Skillnaden består i att reservanterna vill att utskottets mening skall ges Kungl. Maj:t till känna. Utskottets bedömning understryks av att utbildningsministern i en interpellationsdebatt den 30 november har förklarat att man när det gäller ändrade regler liksom tidigare kommer att gå till riksdagen, innan beslut fattas. Herr Åkerlind vill veta om SIA kommer att syssla med frågan om de elever som skulle kunna befrias från åttonde eller nionde skolåret. Utskottet anför att SIA så gör, och jag vill bara understryka att så är fallet. SIA sysslar ju med alla former av skolsvårigheter, och här får alltså även de problem räknas in som berör de elever som av någon anledning bör bli befriade från åttonde och nionde skolåren. Men jag vill betona, herr Åkerlind, att detta inte innebär något ställningstagande till herr Åkerlinds propåer i denna fråga. SIA kommer att göra en bedömning av hur man skall handla i detta fall. Jag har, herr talman, ingenting att erinra mot vad herr Stålhammar har anfört. Det är frågor som vi kommer att syssla med i SIA. När det gäller föräldrakunskapen är det ingalunda så, att vi på socialdemokratiskt håll skulle vara ljumma inför tanken på föräldrautbildning. Ett enhälligt utskott talar om att det förekommer föräldrakunskap i vissa ämnen i grundskolan samt även i gymnasiet. Vidare har Kungl. Maj:t när det gäller möjligheterna till föräldrautbildning uppdragit åt TRU att i samråd med 1968 års barnstugeutredning bedriva försöksverksamhet med förskoleprogram i radio och TV. Utskottet pekar också på en annan sak, som kanske inte uppmärksammas i allmänhet, nämligen de möjligheter som studieförbunden har att anordna studiecirklar avseende föräldrautbildning.

Man har tagit hänsyn till den kritik, de resonemang och den debatt som har förekommit kring betygsättningen genom att låta förslaget gå ut till ett stort antal remissinstanser.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

Herr talman! Vad gäller ändringarna på administrativ väg i betygsättningssystemet går reservationen — det är inget tvivel om det — faktiskt längre än vad utskottet gör i sitt betänkande. Reservationens hemställan går ut på att ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om formerna för betygsättningen. Då frågar man, vad vi vill ge till känna för Kungl. Maj:t. Jo, det är att sådana ändringar i betygsordningen som företagits på administrativ väg och som exemplifieras i reservationen i fortsättningen inte får förekomma. Detta är reservationens motivering. Om detta sägs ingenting i utskottets skrivning. Det kan inte få vara så, att riksdagen blott vid ett nytt betygssystems antagande får säga sin mening — som har skett tidigare — men sedan förbigås vid deländringar undan för undan till nästa högtidliga tillfälle, då nästa betygssystem fastställs. Det är precis så det har gått till under hela 1960-talet. Slutligen vill jag — även om jag inte vet om debatten fortsätter ytterligare — konstatera med en viss beklämning att varken utbildningsministern eller statsrådet Moberg har velat följa, långt mindre delta i den debatt som nu har pågått här i kammaren relativt länge. Vi har behandlat cirka 10 motioner, med flera tiotal yrkanden, varav många är yrkanden av utomordentlig betydelse. Jag tycker att de bägge statsråden, som ändock snart måste komma för att delta i voteringen, kunde komma in några minuter tidigare och svara på frågor som har ställts till dem, framför allt till statsrådet Moberg, däribland en fråga som också ställdes vid morgonens frågestund.

Herr talman! Jag är tacksam för att herr Mårtensson nu klart har sagt ut att utredningen om skolans inre arbete skall ta upp även frågan om ökad befrielse från skolgång för dem som är skoltrötta, vilket jag har motionerat om. Däremot tycker jag det är beklagligt att utskottet inte har funnit sig böra ta ställning till förmån för motionsyrkandet, men jag noterar med tacksamhet att frågan ändå skall tas upp i utredningen och att vi kanske får tillfälle att debattera den när utredningen blir klar.

Herr talman! Utskottet har här haft att ta ställning till det yrkande som föreligger från reservanterna. Ordval och innehåll i reservanternas kläm skiljer sig knappast från utskottets.

Den bedömningen måste väl ändå vara riktig!

Herr talman! Jag måste än en gång understryka en sak. Låt vara att de s.k. klämmarna tekniskt sett har ungefär samma utseende. Men det är inte det som är avgörande. Det avgörande är vilka motiveringar som ligger bakom. Här skiljer sig utskottets och reservationens skrivning, och den senare bygger på motionen.

Herr talman! I motion nr 13 yrkar vänsterpartiet kommunisterna att 31 § i lagen om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket, vilken innebär möjlighet för regeringen att bevilja undantag från den allmänna skyldigheten att söka tillstånd liksom från andra bestämmelser, skall upphävas. Utskottsmajoriteten vill ha paragrafen kvar och hänvisar till vad som anförts i proposition 98 år 1968, nämligen att undantagsbestämmelsen tillkommit för att underlätta en svensk anslutning till de avtal som kan komma att ingås inom ramen för det internationella samarbetet. Vilket internationellt samarbete det i första hand var fråga om nämner däremot inte utskottsmajoriteten.

Enligt utskottet är internationaliseringen av näringslivet till fördel för svensk ekonomi. Utskottet borde här tala ur skägget. För vems ekonomi är internationaliseringen av näringslivet till fördel? Naturligtvis för monopolkapitalet. Jag skall nämna ett exempel. I början av detta år köptes Gevalia i Gävle upp av ett amerikanskt multinationellt företag, vilket har industrier i ett 25-tal länder. Ägarna är helt okända. De befinner sig troligtvis någonstans i USA. Detta amerikanska företag har ett mål, att undanskaffa all konkurrens och därmed få dominera kaffemarknaden i Sverige och i hela Europa. Vad händer sedan, när de har nått detta mål? Enligt vad jag kan förstå har detta företag laglig rätt att när det så önskar flytta över produktionsresurser, forskningsresultat och kapital till sådana länder som har billig arbetskraft och andra för kapitalisterna fördelaktiga villkor. Alltså helt i linje med Romfördragets etabierings-, kapitaloch arbetskraftsbestämmelser. Men detta bekymrar inte ledamöterna i näringsutskottet ett dugg. Däremot är det stor oro bland lönearbetarna i vårt land, och den är berättigad. De är medvetna om att fritt fram för utländskt kapital i vårt land liksom fritt fram för svensk kapitalexport innebär att folkets möjligheter till insyn reduceras. Den fackliga kampen försvåras. Vi kan heller inte bortse ifrån att den nationella statsmaktens ställning försvagas. EEC-paragrafen 31 är som det sägs i reservationen 1 ”ett slag mot den nationella självbestämmanderätten och mot folkets demokratiska rättigheter”. Jag vill till sist, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! De problem som motionärerna här har behandlat är synnerligen intressanta, och de har blivit ännu mer intressanta sedan herr Göransson redogjorde för dem. Jag tänker inte ta mycket tid i anspråk för att ytterligare diskutera ärendet, som är väl känt för kammarens ledamöter. Det är emellertid naturligt att problemen behandlas i riksdagen. Om det är någonting som vi har diskuterat och kommer att få diskutera här är det de internationella problem som de multinationella företagen och den snabba tekniska utvecklingen för med sig. Vi kan inte gå förbi dessa problem i riksdagen. Jag vill alltså påstå att det som har aktualiserats av motionärerna är av synnerligen stort intresse, och jag tycker att det som utskottet skriver också är synnerligen intressant. Herr Göransson har redogjort för den socialdemokratiska motionen. Den kommunistiska motionen, som herr Måbrink har redogjort för, vänder sig i stor utsträckning mot den lag som antogs av 1968 års riksdag om skyldighet för utlänning och utländskt företag att hos regeringen eller annan myndighet söka tillstånd att här driva näring. Regeringen har enligt denna lag möjlighet att medge vissa undantag från skyldigheten att söka tillstånd. Kommunisterna vill upphäva den lagen, men utskottet yrkar avslag på deras förslag. Det skall erkännas att kommunisternas förslag är analogt med deras inställning till EEC, Romfördraget och fria kapitalrörelser. De skriver att de är motståndare till departementschefens diktamen till statsrådsprotokollet om underlättande av en svensk anslutning till EEC, och det är då logiskt att de också yrkar upphävande av lagen. Den socialdemokratiska motionen har, vill jag påstå, litet mer nyanserat tagit upp detta problem. När jag säger nyanserat menar jag att det är alltför ensidigt att bara ta upp dessa stora amerikanska investeringar som är bekanta för alla inte minst genom boken ”Den amerikanska utmaningen” av Servan-Schreiber som utkom för några år sedan och som gav mycket intressanta siffror och tog upp hela detta problem. Jag tycker att det är ensidigt att man bara skall se på de utländska företag som etablerar sig här i Sverige och som ger som herr Göransson sade sysselsättning åt ca 70 000 människor. Vi skall komma ihåg — det tycker jag är viktigt i denna internationella värld — att vi har svenska företag som etablerar sig i utlandet. Det har beräknats att dessa företag där ger sysselsättning åt nära 200 000 människor. Det finns folk som i detta resonemang och i dessa diskussioner vill vidga debatten och vidga begreppet. De vill t.o.m. gå så långt att de säger att det är svårt att sätta en stämpel och prägel på var företagen och industrierna är belägna och etablerats. Man vill t.o.m. säga att de förfogar över hela världen som sitt fält. De är stora exportörer. Direktören för det stora företaget Nestlé som är moderföretag till Findus har sagt att ”vi har en marknad över hela världen”. Om man sedan försöker sätta en stämpel på de stora företagen så sätt stämpeln ”USA” på General Motors, världens största företag, ett företag med en omsättning på 121,5 miljarder. Men ett sådant företag vill jag nästan betrakta lika mycket som ett världsföretag som ett amerikanskt företag. Samma är förhållandet med Esso i USA med en omsättning på 74,7 miljarder, Ford, också USA, med 73,8 miljarder, Shell, Holland England, med 48,7 miljarder och IBM, som vi väl känner till, USA-företag som är uppe i 36 miljarder. Jag tycker att vi skall nyansera debatten en aning. Jag skulle tro att ingen i detta riksdagshus vill påstå att vi bara skall se på dessa etableringar och företag som är i vårt land utan vi skall tycka att det är naturligt att även svenska företag i linje med dessa internationella kontakter och internationella förbindelser etablerar sig i utlandet. Som exempel kan jag ta SKF, som är ett av Europas största företag och betraktas som ett mäktigt företag. Det är världens största tillverkare av kullager med tillverkningsenheter i 15 länder och försäljningsavdelningar i 120 länder. Detta är bara plock ur högen. Vi skulle kunna ta fram flera sådana. Utskottet har självklart diskuterat de problem som motionärerna berört och har, som vi sagt, i långa stycken kunnat ansluta sig till de tankegångar som framförts bl.a. i den socialdemokratiska motionen. Skillnaden består i att vi tror på de möjligheter till kontroll som finns i form av etableringsrestriktioner, regler för utländska företags näringsverksamhet i Sverige genom filialer osv., 1916 års inskränkningslag, pågående överläggningar om gemensamma marknaden och formerna för samarbetet.

Herr talman! Vi har under senare år ibland haft en debatt i vårt land om de utländska investeringarna och om de s.k. multinationella företagen. Det är ganska naturligt att denna debatt och att dessa frågor ställts, ty som alla känner till kommer vi så småningom in i ett internationellt samarbete, ett samarbete över våra gränser där också de stora företagen har en mycket stark ställning. Det är två motioner som vi i dag har att ta ställning till. Den ena har ett socialdemokratiskt ursprung. I den slår man först fast att en ganska stark ökning har ägt rum under senare år när det gäller såväl utländsk etablering i Sverige som svenska företags etablering i utlandet. Motionärerna har kommit fram till det enligt min mening positiva resultatet att förekomsten av utländska etableringar i Sverige får betraktas som en fördel för den samlade svenska ekonomin. De anser bl.a. att nya produktionsresurser på så sätt byggs ut samt att nytt kunnande tillförs oss. De är således ganska positiva till att utländska företag etablerar sig här. Däremot intar de en litet mer restriktiv hållning till tanken att utlänningar skall köpa in svenska företag. Därför vill de att vi med lagstiftning skall förhindra att utlänningar köper svenska företag som det kan vara av vitalt intresse att behålla i svensk ägo. I motionen från kommunisterna går man fram i gammal välkänd stil, vill jag påstå. Man säger att utländskt kapital är ett hot mot svensk självständighet, att det medför ödesdigra näringsoch arbetsmarknadspolitiska konsekvenser osv. Att anpassa svensk lagstiftning till regler som gäller inom EEC är — för att citera vad som står skrivet i motionen — ”en begränsning av folkets demokratiska rättigheter”. Det senare har vi hört ganska många gånger från kommunisterna, inte minst vid den aktuella EEC-debatten. Man kan ställa den berättigade frågan: Hur är läget i verkligheten? Innebär förekomsten av ett ökat antal utländska företag i Sverige något direkt hot? Näringsutskottets betänkande nr 43 talar sitt tydliga språk. Vi får där veta att det för närvarande bara finns 29 utländska företag som etablerat sig här genom s.k. filialer. Det är inte heller så värst många utländska företag som har bildat dotterbolag eller köpt in sig i svenska företag — det rör sig om ca 2 800 sedan 1945, dvs. under en tid av 26 år. Under åren 1966—1969 förekom 118 svenska köp av utländska företag, medan utländska köp av svenska företag stannade vid 61. Siffran för antalet anställda i företag i Sverige som ägs eller kontrolleras av utländska intressen är ca 70 000. Herr Haglund har nämnt att svenska företag i utlandet sysselsätter i runt tal 200 000 personer. Efter dessa konstateranden frågar man sig osökt: Visar inte dessa siffror att allt tal om hot mot svensk självständighet, ödesdigra konsekvenser osv. är mycket överdrivna? Sanningen är i stället, vilket de siffror som jag nämnt visar, att svenska etableringar i andra länder spelar en betydligt större roll än de utländska intressena i Sverige. Faktum är ju att många svenska storföretag, t.ex. SKF, har fler anställda utomlands än i vårt eget land. Vad skulle hända om man i dessa länder konstaterade att detta kapital utgjorde ett hot mot dessa länders självständighet — för att använda kommunistiska bedömningar? Jag vill i detta sammanhang ta upp vad herr Måbrink nyss sade. Han anförde som exempel Gevalia i Gävle. Det var bra att han tog det exemplet. Jag har följt det fallet ganska ingående. Vad var anledningen till att Gevalia såldes? Det var inte för att ägarna direkt ville överlåta företaget till en amerikansk koncern. Sanningen var att man helt enkelt var tvingad att sälja detta gamla fina familjeföretag, som man hade drivit i generationer. Och orsakerna till det var de problem som generationsskiftet medförde, arvsskatten och över huvud taget de höga skatter som vi har i vårt land. Det var de direkta orsakerna. Man kan alltså, om man vill tillspetsa frågan, säga att i det fall som åberopades var det den hårda beskattningen i detta land som var anledningen till att företaget fick övergå i amerikansk ägo. Jag tror, herr talman, att det finns fler sådana exempel. Nu tror jag inte att risken är så våldsamt stor som herr Måbrink ville göra gällande för att det rätt snart skulle bli bara ett kaffeföretag här i landet. Vi skall komma ihåg att den största firman i den branschen är KF, och vi skall hoppas att KF inte kommer att överlåta sin rörelse till andra länder. Jag har emellertid velat ta det här exemplet för att peka på att när företag säljs till multinationella företag kan det ibland ha ganska speciella anledningar, vilket fallet Gevalia alltså tydligt har visat. Jag vill också erinra om att de multinationella företagen blir starkare och starkare. Jag såg en tidningsartikel för en tid sedan som visade att om ungefär 20 år kommer 300 företag i världen att svara för omkring en tredjedel av den totala produktionen. Det gör de vare sig vi vill eller inte; utvecklingen är sådan. Jag läste också häromdagen i en ganska stort upplagd artikel att det just nu är ett världsföretag som torde — står det — investera 200 miljoner kronor och måhända ge 2 300 människor jobb nere i Skåne. Det är alltså ett multinationellt företag som har planer på att etablera sig där.

Det är en aktuell fråga som jag gärna vill ha ett svar på. Herr talman! I de här tiderna, då vi mer och mer går mot en internationalisering av vårt näringsliv med fri handel över gränserna, är det väl mycket betydelsefullt att Sverige, som dock är en relativt liten nation, inte ställer sig vid sidan av vad som sker ute i världen. Det gäller inte minst de nu högaktuella förhandlingarna med EEC i Bryssel, där vårt läge för närvarande är allt annat än gott. Men det skulle ytterligare försvåra vår situation, om vi i Sverige skulle hemfalla åt de idéer som bl.a. kommit till uttryck i den kommunistiska motionen och som delvis föranlett den här debatten. Med hänsyn till vårt lands ekonomi, och inte minst till vikten av att kunna bevara en god sysselsättning, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till vad näringsutskottet hemställt i sitt betänkande nr 43.
Herr talman! Bara några ord! Vi säger i vår motion att utländsk företagsetablering i vårt land är ett hot mot den nationella självbestämmanderätten. Vi säger också att just 31 § innebär en eftergift åt EEC när det gäller Romfördragets etableringsbestämmelser, som tillåter att man flyttar företag som man önskar till de områden där det är fördelaktigast för monopolkapitalet. Låt mig ta ett exempel. Det var någon av talarna här som sade att det är bra med internationaliseringen av näringslivet, eftersom arbetarna här i landet kan få bra och säkra arbeten. Vad hände exempelvis med Oscaria, som köptes upp av det kanadensiska bolaget Bata? Det känner väl alla kammarens ledamöter till. Man köpte upp det. Staten gick t.o.m. in och underlättade köpet för Bata — ett antal miljoner anslogs. Så drev man produktionen några år. Därefter lade man ned den och slängde ut ungefär 1 000 skoarbetare på gatan. Man fortsatte att producera skorna i Canada, men här i landet behöll det utländska företaget skobutikerna. Skorna produceras i Canada och säljs i skobutikerna här. Detta är ett exempel på vilka friheter och lagliga rättigheter som dessa stora utländska monopolföretag har i Sverige. Det finns ingen som kan förhindra sådana här transaktioner. Nu sägs det att statistiken visar att 70 000 svenskar är anställda i utländska företag i Sverige och att 200 000 utländska arbetare är anställda i svenska företag utomlands. De här svenska företagen är ju spridda i ett antal länder, och delar man upp dessa 200 000 så blir det inte så många tusen arbetare i varje land. Det är skillnaden, när ni använder de här sifferuppgifterna. Man talar om de svenska företagen i utlandet. Låt mig som exempel ta Domnarvets Jernverk, som nu skall kasta ut 500 arbetare från sina industrier här och etablera sig i Canada. Där skall man investera 250 miljoner kronor. Man skulle lika gärna kunna investera de pengarna i Sverige och ge dessa 500 arbetare ytterligare sysselsättning.
Herr talman! Jag har två korta påpekanden. Det första gäller General Food och Gevalia i Gävle. Om inte herr Måbrink känner till detta så kände i varje fall de anställda till det rätt bra. Medan förhandlingarna pågick hade jag tämligen intima kontakter med våra fackliga representanter. De kände till saken och fick goda informationer om utvecklingen. Beträffande problemen med de multinationella företagen vill jag bara ytterligare tillägga att detta också var ämnet för en av de stora debatterna på LO-kongressen med anledning av många motioner. På den fackliga sidan kommer man att följa problemen kring dessa stora företag.
Herr talman! Det är inte alls riktigt, herr Haglund, att arbetarna på Gevalia i Gävle hela tiden fick följa dessa förhandlingar. Att herr Haglund möjligtvis fick vara med i diskussionen är kanske riktigt, för det är typiskt att byråkrater och andra kan vara med. Men arbetarna på företaget i Gävle fick inga informationer, utan de fick reda på detta därför att det började spekuleras i pressen. Därmed utbredde sig en mycket stor oro bland arbetarna. När köpet var klart informerade man arbetarna på Gevalia. Då ställde man dem inför fullbordat faktum; de fick inte vara med i några diskussioner i förväg.

Herr talman! Den statistiska bild som utskottet i sin avslagsmotivering har givit är tyvärr inte sådan att den svarar mot den verkliga sanningen. Som herr Måbrink nyss har sagt har de utländska företagsetableringarna i Sverige en helt annan relativ tyngd i det svenska schemat än vad de svenska företagsetableringarna ute i världen har i det världspolitiska och världsekonomiska schemat. Det är ganska uppenbart för var och en att man inte kan jämföra saker och ting på det sättet. Det är också så att det hittills inte har gjorts några ordentliga undersökningar om den verkliga storleken på det internationella kapitalets inflytande här i Sverige. Det enda som man med säkerhet kan veta är att det är betydligt större än vad utskottet anför i sin statistik. Utskottet har i stort sett bara med de företag som kontrolleras på rent äganderättslig basis. Sedan finns det en mängd andra viktiga kontrollkanaler, exempelvis internationella kartellavtal, kontroll genom bulvaner och kontroll genom kreditberoende — det sistnämnda en, som det vill synas i de yttersta av dessa dagar, allt vanligare väg för kontroll. Vad gäller den Hugosson —-Göranssonska motionen tycker jag också att utskottet har en naiv tilltro till att Kungl. Maj:t skulle hålla den här frågan under bevakning, så att man inte skulle behöva tillmötesgå motionärerna. En regering som är i full färd med att — vilket också visas i den första delen av detta ärende — luckra upp alla hinder för det utländska kapitalets penetration kan inte förutsättas vara särskilt intresserad av att bevaka detta utländska kapital på ett effektivt sätt, och därför är motionen motiverad. Till herr Göransson vill jag bara säga att självklart är våra motiveringar för stöd åt motionens kläm något olika. En motivering som utgår från det etablerade samhället kan inte gärna vara densamma som en motivering som utgår från socialistisk synpunkt. Men låt oss inte tvista om det. Jag tyckte bara det var litet bedrövligt att en motion med detta i sak riktiga krav inte fick något stöd från en socialdemokrat i utskottet; därför tyckte jag att jag borde reservera mig. Vi får väl se vem som vinner i voteringen om kontraproposition. Vinner ni skall vi naturligtvis rösta på motionen i alla fall.
Herr talman! Debatten har väl bestyrkt att det för närvarande inte föreligger något hot mot svensk självständighet från de multinationella företagens sida. Jag tycker emellertid att man bör ha den här utvecklingen under observation, därför att den ligger i nivå med tiden, och det är klart att det finns ingenting som enbart är positivt — det finns även vissa nackdelar. Men när man i den kommunistiska motionen säger att en sådan här utökning av dessa företags intressen i Sverige skulle försvåra den fackliga kampen, då förstår jag, herr Svensson i Mälmö, inte riktigt vad Ni menar, Menar herr Svensson att de som arbetar i sådana här utländska företag har det sämre ställt än de som jobbar i svenska företag eller vad är det som egentligen ligger i begreppet försvåring? Jag trodde att vi hade samma avtal, oavsett om det är ett företag som bygger på utländska intressen eller om det är ett svenskt företag. Det fordrar kanske en viss förklaring. Jag skulle också vilja fråga: Kan det vara till nackdel för sysselsättningen i vårt land, som i dag är hotad på många håll, att man exempelvis i herr Svenssons hemtrakter nere i Skåne måhända kan ge 2 000 å 3 000 människor arbetstillfällen? Skall vi säga nej till sådana projekt, herr Svensson, bara därför att det gäller ett multinationellt företag? Det kunde vara intressant att höra hur vpk ser på den saken.

Herr talman! Herr Hovhammar har ställt ett par frågor. Om en företagsledning sitter i Bryssel eller om den sitter någonstans i Sverige, så är det ju ganska uppenbart för den som har den minsta kännedom om den fackliga kampens villkor att det är lättare att öva påtryckning på en företagsledning som sitter här än på en företagsledning som sitter i Bryssel och som inte alls är åtkomlig på samma sätt. Herr Hovhammars sätt att ställa frågan visar att han aldrig har sett den ur arbetarklassens synpunkt — annars skulle han ha tyckt att hela saken var så självklar att han inte behövt ställa frågan. Faran med de stora utländska företagen är — och det är så man skall ställa frågan, herr Hovhammar — att de helt fritt kan disponera över produktionsresurser som är av vital betydelse för sysselsättningen här i landet, och de kan göra det utifrån ståndpunkter som inte är den svenska folkmajoritetens och den svenska arbetarklassens, inte ens den svenska statsmaktens. Det är där faran ligger. Det är mycket troligt att de stora utländska koncernerna kommer att betrakta Sverige som ett perifert område, ett utkantsområde, och att de med tiden kommer att ha en ökande dragning till stora urbana centra i mer centralt belägna delar av Västeuropa. Där ligger den stora faran, och det är frågan hur de kommer att bete sig där som man skall ställa.
Herr talman! Jag tror, herr Svensson i Malmö, att vi i dag går mot en internationalisering och att vi får finna oss i att ha företagsledningar både i Bryssel och i andra städer. Huruvida detta kommer att bli till nackdel för oss vet vi inte, men jag tror att vi måste finna oss i det. Sedan fick jag inte något svar på min fråga vad herr Svensson anser om de där 2 300 arbetstillfällena i Skåne.